Herr talman! Vi ska nu behandla näringsutskottets utlåtande nr 20 som handlar om energifärdplan för år 2050. Jag vill göra kammaren uppmärksam på att detta är en historisk debatt. Det är första gången man behandlar ett kommissionsmeddelande innan det har åkt runt i systemet i parlament och i ministerråd. Detta är ett nytt sätt att arbeta, och vi får utvärdera vad det har gett så småningom. I meddelandet tas upp hur EU-ländernas energiproduktion fram till år 2050 ska kunna bli i det närmaste koldioxidfri utan att energiförsörjning och konkurrenskraft skadas för att bidra till att EU når målet om minskade växthusgasutsläpp till år 2050. Herr talman! EU-kommissionen har undersökt hur EU i fem framtidsscenarier kan nå en minskning på 80 procent av växthusgasutsläppen, vilket motsvarar en minskning av ca 85 procent av de energirelaterade utsläppen inbegripet utsläpp från transportsektorn. De fem framtidsscenarierna är följande: hög energieffektivisering, diversifierade teknologier, stor andel förnybar energi, fördröjd utveckling av avskiljning och lagring av koldioxid, så kallad CCS, och ingen kärnkraftsutbyggnad. Kommissionens slutsats är att det är möjligt att utforma energisystemet så att det går att minska koldioxidutsläppen och att energisystem med låga utsläpp på lång sikt kan bli mindre kostsamt jämfört med dagens förda energipolitik. Kommissionen konstaterar vidare att omfattande energibesparingar kommer att ske och att användandet av förnybara energikällor kommer att öka markant. Dessutom måste CCS få en central roll i energiomställningen, och kärnkraften ger ett viktigt bidrag till att minska CO2-utsläppen. En annan slutsats som kommissionen drar är att det kommer att krävas mycket omfattande investeringar i det framtida europeiska energisystemet, men det kan också innebära en konkurrensfördel för EU-länderna i framtiden. Slutligen konstaterar kommissionen att för att nå målen till 2050 krävs det att man fullt ut genomför den gemensamma energipolitiken. Herr talman! Samtidigt som kommissionen har lagt fram detta meddelande om energifärdplan har man lagt fram en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle som behandlas av miljö och jordbruksutskottet. Det huvudsakliga budskapet i detta meddelande är att man dels måste sätta delmål till år 2030 och 2040, dels hur stor minskningen måste vara i olika sektorer. I allt väsentligt kommer kommissionen fram till samma slutsats, det vill säga att EU kommer att bli mer konkurrenskraftigt i förhållande till andra regioner i världen om man genomför de båda färdplanerna. Herr talman! Minoritetsregeringen har mottagit energiplanen väl. Man menar bland annat att kommissionen skyndsamt måste komma fram med konkreta förslag. Man invänder mot att det måste råda kostnadseffektivitet och effekter på hela ekonomin. Minoritetsregeringen tror på generella åtgärder såsom ekonomiska styrmedel som energiskatter, koldioxidskatter och utsläppshandel för att åstadkomma kostnadseffektiva utsläppsminskningar. Man instämmer också i att energieffektiviseringar, förnybar energi och kärnkraft är viktiga medel för att nå målen om minskade utsläpp av växthusgaser. Herr talman! Vi socialdemokrater välkomnar också Energy Roadmap. Det är viktigt att man redan nu sätter ut en tidpunkt för när vi vill uppnå ett fossilfritt samhälle. Vi från S, V och MP har redan tidigare föreslagit att man ska uppdra till Energimyndigheten att utreda när vi kan ha ett helt fossilfritt samhälle. Detta avvisade majoriteten, vilket förvånade oss då vi var övertygade om att det var ett mycket viktigt mål för alla riksdagens partier. Herr talman! Vi har i huvudsak två viktiga invändningar mot kommissionens slutsatser. Den första gäller att kommissionen och minoritetsregeringen har anslutit sig till kärnkraftslobbyn, som tycks tro att kärnkraften är svaret på de stora utmaningar som finns inom energisektorn. Vi har för svenskt vidkommande kunnat konstatera att kärnkraften ska fasas ut i en takt som inte hotar svensk konkurrenskraft och arbetstillfällen. Det är alltjämt vår ståndpunkt när det gäller kärnkraften. Men det finns också ytterligare skäl att invända mot att kärnkraften skulle vara en del av lösningen för att uppnå ett fossilfritt samhälle. För det första tycks kommissionen och minoritetsregeringen tro att den energi som produceras av kärnkraft är koldioxidfri. Det är häpnadsväckande att man trots 30-40 års debatt inte har förstått någonting. Man blundar för att kärnkraften från uranbrytning till slutförvar innebär mycket stora påfrestningar på miljön och dessutom inte på något sätt kan betraktas som koldioxidfri. Tvärtom är och förblir kärnkraften en mycket farlig hantering för samhället och för miljön. För det andra tycks nya kärnkraftverk innebära att det blir en mycket dyr form av energi. Ser man till de länder som i dag bygger ny kärnkraft i Europa, främst Frankrike, Storbritannien och Finland, är det tveksamt om industri och hushåll kommer att ha råd att köpa den energin. Herr talman! Vår andra invändning är regeringens och kommissionens tro på att CCS skulle kunna bidra till att uppnå målen om ett nästan koldioxidfritt EU till 2050. Det finns flera invändningar mot denna teknik. För det första är det en teknik som fortfarande befinner sig på forskningsstadiet. För det andra måste frågan ställas var lagringen av denna koldioxid skulle ske. Låt mig i detta sammanhang påminna kammaren om att Vattenfall så sent som för några veckor sedan fick nej till att lagra avfallet i de tomma bergrummen i Nordsjön efter att man tömt dem på naturgas. Herr talman! Vi är ett litet exportberoende land med en stor exportindustri som är elintensiv. Vi måste ha svaret på hur vi ska behålla konkurrenskraften för exportindustrin under denna övergångstid även om vi instämmer i kommissionens analys - det kommer att krävas stora investeringar för att uppnå kommissionens mål för att sedan komma in i en situation där vi kan få stora konkurrensfördelar genom våra investeringar. Minoritetsregeringen måste noggrant analysera hur vi ska behålla Sveriges goda konkurrenskraft trots att energipriserna lär öka. Vi socialdemokrater förordar att regeringen ska se till att hålla nere energipriset för den elintensiva industrin även i framtiden. Herr talman! Jag måste i detta sammanhang påpeka minoritetsregeringens dubbelspel när det gäller energieffektivisering. Regeringen har en övertro på att ekonomiska styrmedel som energiskatter, koldioxidskatter med flera är de mest effektiva styrmedlen för att uppnå energieffektivisering. Vi socialdemokrater instämmer delvis i detta, men det behövs ännu fler effektiva styrmedel än skatter och avgifter. Regeringen har nästan helt avvisat samtliga konkreta åtgärder för att uppnå EU:s energieffektiviseringsdirektiv trots att Sverige knappast kan anses som ett föregångsland när det gäller energieffektivisering. Minoritetsregeringen avvisar helt frågan om vita certifikat, renovering av offentliga byggnader med mera. Några alternativa förslag har man inte heller. Man ställer upp på EU:s energieffektiviseringsmål men vill inget göra. Men pratar gärna vitt och brett om vad andra ska göra men har inga egna förslag. Ordspråket om att tomma tunnor skramlar mest har aldrig passat bättre än för hur minoritetsregeringen hanterar energieffektiviseringsmålen. Herr talman! Avslutningsvis vill vi socialdemokrater slå ett slag för en av de viktigaste investeringar som vi kan se i dag, nämligen investeringar i smarta nät. Näten kommer i framtiden att vara en del av både energisparåtgärder och energieffektiviseringar. Vi behöver nät där man både kan få energi och också leverera in energi. Det är beklagligt att varken regeringen eller kommissionen har tagit denna fråga på allvar. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Sverige liksom många andra länder står inför ett vägval. Dagens kärnkraftverk börjar bli gamla och skruttiga. Det är dags att fatta beslut om framtidens energi. Företagen i energibranschen står nu med en påse pengar som ska investeras i den elproduktion som ska ta vid när dagens tio kärnkraftsreaktorer ska avvecklas av åldersskäl. Det är långsiktiga investeringar som behövs, och branschen behöver få tydliga besked om vart vi är på väg. Regeringens energipolitik är allt annat än tydlig. Allianspartiernas energiöverenskommelse ger ingen guidning till branschen om vilken energi som ska ta vid. Folkpartiet säger att överenskommelsen innebär ny kärnkraft, medan Centerpartiet säger att den garanterar att ingen ny kärnkraft ska byggas. En överenskommelse som kan tolkas hur som helst är inte mycket värd. Medan regeringen tvistar om innebörden av sin uppgörelse flyttar investeringar i förnybar energi till länder med en tydligare inriktning. Ett av Sveriges stora solcellsföretag berättar att man flyttar utomlands därför att regeringens oklarhet om kärnkraften inte ger svar på om det kommer att finnas plats för deras solel. Denna oklarhet i energipolitiken gör att Sverige nu blir omsprunget och tappar viktiga gröna jobb. Mot denna oklarhet ställer vi i dag alternativet om 100 procent förnybar energi. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar ett gemensamt förslag med en tydlig inriktning på ett helt förnybart energisystem. I vår gemensamma reservation skriver vi: "I stället för att göra kostsamma investeringar i kärnkraft förordar vi en kraftfull utbyggnad av förnybar energi och en offensiv satsning på energieffektivisering." I denna riksdag står en majoritet av ledamöterna bakom målet om 100 procent förnybar energi, men regeringens uppgörelse står i vägen för den politiska inriktning som har stöd av fler. S, MP och V står bakom målet om 100 procent förnybart. Även Centerpartiet säger sig stå bakom detta mål, men man låter sig ännu låsas in av Moderaterna och Folkpartiet. I Danmark har de två politiska blocken enats om målet 100 procent förnybar energi. Det är precis en sådan tydlighet som även svensk energipolitik behöver. Utvecklingen i världen visar tydligt att framtidens energi är förnybar. Den förnybara sektorn växer snabbare än både kärnkraft och kolkraft tillsammans. Det avvecklas fler kärnkraftsreaktorer än det byggs nya. För några dagar sedan stängde Japan ned den sista av sina 54 kärnkraftsreaktorer. Eon har rapporterat att man drar sig ur planerna på att bygga kärnkraft i Storbritannien. Frankrikes nye president Hollande har gått till val på att inleda en kärnkraftsavveckling. Kvar i Västeuropa står ett försök att bygga kärnkraft, Olkiluoto i Finland. Bygget är nu fem år försenat och kostnaden mer än dubbelt så hög som beräknat. Elen från Olkiluoto beräknas bli 20 öre dyrare per kilowattimme än den el som nu levereras från vindkraft. Den svenska debatten om kärnkraft är lika förlegad som kärnkraftstekniken. Det enda som är säkert med kärnkraften är att den inte behövs. Sverige har bland de bästa förutsättningarna för ett helt förnybart energisystem. För att nå dit behövs två förändringar i förhållande till dagens politik: en energieffektivisering värd namnet och en återgång till den tidigare, betydligt högre, utbyggnadstakten av förnybar energi. De kommande tio åren väntas utbyggnadstakten av förnybar energi halveras jämfört med de senaste 40 åren enligt regeringens egna prognoser. Takten de kommande tio åren är 1,2 procents ökning per år fram till 2020. Det är den näst lägsta utbyggnadstakten i EU efter Lettland. Trots att vindkraften växer har utbyggnadstakten sjunkit sedan regeringens uppgörelse. I dag föreslår Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet en kraftfull utbyggnad av förnybar energi. För att nå dit förordar vi höjda ambitioner i elcertifikatssystemet. Herr talman! Förutsättningarna är goda för att göra lönsamma energieffektiviseringar, men regeringen Reinfeldt strider i EU för rätten att få fortsätta slösa energi. Det är dåligt för både miljön och konkurrenskraften. Många företag visar tvärtom att det går att energieffektivisera. Som exempel kan nämnas Volvo i Torslanda, som halverade sin elanvändning per tillverkad bil efter att ha lärt av sina kolleger i Belgien. Det är inte rimligt att Sverige har dubbelt så hög elanvändning per person som en genomsnittlig dansk, tysk eller engelsman. Många bedömer att användningen i Sverige kan halveras och att hela minskningen innebär ekonomiska vinster. Sverige behöver smartare hus, effektivare transportsystem, moderna tillverkningsprocesser och en genomtänkt uppvärmning. EU:s mål om 20 procent energieffektivisering till år 2020 bedöms inte bli uppnått. Regeringen agerar här bromskloss och säger nej till alla konkreta åtgärder utan att presentera egna. I vårt gemensamma förslag föreslår Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bindande mål för energieffektivisering. För att befria människor från höga energikostnader ser vi positivt på ett förslag om vita elcertifikat som redan har införts i många länder. Förslaget innebär att energiföretagen avkrävs årliga energibesparingar med en metod som liknar den som gäller för utsläppsrätter i Europa. Ett system för mer nytta med mindre energi minskar sårbarheten för både hushåll och företag vid elpristoppar. I Europa finns fortfarande mycket klimatskadlig fossil energi. EU:s energifärdplan fastslår att vi inte kommer att nå målet att minska utsläppen med 80-95 procent till år 2050 om vi inte inför ytterligare åtgärder. Energipolitiken är helt avgörande för att vända trenden i fråga om ökade klimatutsläpp. Förnybart är det snabbaste och billigaste sättet att fasa ut den smutsiga kolkraften. Energipolitiken är också viktig för att hantera den ekonomiska nedgången. Det är i förnybar energi som många gröna jobb kommer att växa fram. European Wind Energy Association beräknar att vindkraften kommer att sysselsätta över 500 000 människor i EU till år 2020. Frågan är hur många av dessa gröna jobb som vi vill attrahera till Sverige. Sverige förtjänar en tydlig inriktning mot framtidens energisystem. I takt med att regeringens uppgörelse från 2009 framstår som alltmer osäker och visionslös ökar tveksamheten hos alla de aktörer som vill satsa på förnybart. I stället behövs en energipolitik som fasar ut kärnkraften i takt med satsningar på förnybart och energieffektivisering. En sådan inriktning har också stöd hos svenska folket. I de senaste opinionssiffrorna från oberoende SOM-institutet ser vi att kärnkraftsmotståndarna i dag är fler än anhängarna.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

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2. Energifärdplan för 2050 tar upp, som det beskrivs, hur Europas energiproduktion i framtiden ska kunna bli i det närmaste koldioxidfri, utan att energiförsörjningen och konkurrenskraften störs, för att bidra till att EU når målet om minskade växthusgasutsläpp till 2050. Det kan tyckas att 2050 ligger långt fram i tiden, men vi ska ha i åtanke att energipolitik och energisystem inte är något som snabbt kan förändras vare sig genom enkla politiska beslut eller genom snabba tekniska lösningar. Miljöprövningar, myndighetstillstånd och remisser av infrastrukturärenden och överklaganden kan ta bra många år innan beslutet slutgiltigt kan fattas. Dessutom tillkommer den tekniska projekteringstiden och tiden för själva uppförandefasen. Det är av vikt att betona att de slutsatser som kommissionen har redovisat till stor del bygger på osäkerhetsmoment i form av framtida ekonomisk tillväxt, världsmarknadspriser, politiska förändringar etcetera. Många av de frågor som berör exempelvis koldioxidutsläpp och andra globala miljöfrågor måste lösas - och de kan inte lösas på annat sätt - genom avtal och i samverkan med länder utanför EU. Herr talman! Jag kan först konstatera att energifärdplanens väsentligaste villkor är: koldioxidfri utan störningar av vare sig energiförsörjning eller konkurrenskraft. Enligt min mening ligger Sverige bra till för att uppfylla villkoren. Sverige har redan nu en så gott som koldioxidfri elproduktion i form av kärnkraft, vattenkraft och nu också vindkraft på marginalen. Genom att ha gått från en småskalig oljeförbränning till storskaliga fjärrvärmeanläggningar, med i många fall biomassa som bränsle, har vi lyckats minska nettoutsläppen av koldioxid. Restvärme utnyttjas också till viss del. Utmaningen när det gäller de svenska koldioxidutsläppen ligger således inte på sikt inom elproduktion eller hushållsvärme utan snarare på transportsidan. Men den delen måste till stor del lösas med överenskommelser över nationsgränserna. Jag kan svårligen se framför mig hur det skulle kunna fungera med inkompatibla drivmedelslösningar bara för att fordon passerar gränsen mellan exempelvis Sverige och Norge. En fordonsmotormodell som enbart fungerar under svenska premisser och villkor skulle knappast gagna någon. Åt vilket håll de tekniska lösningarna inom motorutvecklingen slutligen bär hän kan man inte mer än spekulera i. Vi får inte glömma bort att det finns helt andra marknader än den europeiska marknaden, marknader som kan tänkas styra mot ett håll där den europeiska fordonsindustrin bara helt enkelt har att haka på utvecklingen för att inte bli akterseglad. Just i det sammanhanget är det värt att notera att särskilt Kina och nu även Indien har en utveckling inom fordonsbranschen som måste beskrivas som anmärkningsvärd. Några aktuella siffror är ganska talande och inte minst tänkvärda. Antalet nyregistrerade fordon i Kina uppgick till 1,4 miljoner under december 2011. Inom EU uppgick det till knappt 1 miljon under januari 2012. Vilken marknad som kommer att sätta standard för fordonsdrivmedel återstår således att se. Jag vill bara påminna om att de konventionella drivmedlen oftast döms ut, men vi får inte glömma bort att de moderna motorerna också hela tiden utvecklas mot en lägre bränsleförbrukning. När det gäller transportsektorn är det givetvis önskvärt att så mycket som möjligt överförs från väg till tågtransporter, men i grund och botten är det en helt annan diskussion. Herr talman! Beroendet av fossila bränslen, i första hand kol, bör på sikt brytas. Men vi ska inte förvänta oss några snabba lösningar på de problem som finns ute i Europa med koldioxidutsläppen. Alltför stora förhoppningar kan heller inte i detta läge knytas till CCS-tekniken. Tekniken är oprövad. Det återstår en hel del teknikutveckling. Och till detta kommer avsevärda investeringskostnader för att bygga ut infrastruktur. De stora investeringskostnader som krävs i form av utbyggnad av exempelvis ledningskapacitet måste belasta de enskilda nationernas budgetar, och det måste ske under marknadsmässiga villkor. Utvecklingen får dessutom inte gå i den riktningen att nya lokala miljöproblem skapas. Under den tid som jag var verksam som utvecklingsingenjör kunde jag ta del av många tekniska projekt som i förstone verkade lovvärda men som stupade av rent tekniska och ekonomiska orsaker eller till och med på politiska beslut i form av skatter eller färdriktning. Energieffektivisering är en viktig åtgärd, men detta bör i hög grad skötas nationellt och under marknadsmässiga villkor. Villkoren är alltför olika i olika länder för att gemensamma normer och system ska kunna appliceras rakt av. Det är tyvärr ibland alltför lätt att fastna i svepande sifferkrav om effektiviseringar utan att ta ställning till om det finns andra, mer kostnadseffektiva åtgärder. Herr talman! Att världens fjärde största ekonomi och dessutom en av världens största exportnationer, Tyskland, nu har antagit en, i mitt tycke, mycket våghalsig energipolitik är sannerligen inte något som bör belasta svensk inhemsk energipolitik. Att vindkraften helt skulle kunna täcka bortfallet av den tyska kärnkraften ser jag svårligen framför mig. Det är fråga om en femtedel av hela den tyska elförsörjningen. 200 miljarder euro pumpar Tyskland in i detta energiskifte. Det är en summa som är mer än hälften av Sveriges bnp. Jag håller det inte heller för otroligt att den storskaliga utbyggnad av vindkraften på land som nu ska ske i Tyskland kommer att möta motstånd från lokalbefolkningen. Det finns dessutom en risk att Tyskland och Europa blir än mer beroende av gasleveranser från i värsta fall politiskt instabila regioner. Vinden blåser som bekant inte alla dagar och alla timmar, så gaskraftverk och kolkraftverk lär nog behövas för elbalansens skull. Merkels kristdemokratiska miljöminister Norbert Röttgen har uttryckt sig så här: Världen tittar på oss. Vi måste lyckas. Vad som händer om Tysklands vindkraftsplaner havererar kan man verkligen fundera över. Jag menar att det tyska beslutet på sikt kan drabba svensk export om vi får se en stagnerande tysk ekonomi. En grundprincip bör gälla, och det är att varje stat bör sträva mot att vara självförsörjande när det gäller elproduktion. Avslutningsvis, herr talman, får de mål som är uppsatta för att minska utsläppen av växthusgaser inte äventyra de enskilda hushållens ekonomi eller de nationella ekonomierna. Forskning och utveckling bör i högre grad lyftas fram som en framkomlig väg till en minskning av utsläppen. Det är av största vikt att konkurrenskraften för inhemsk industri inte försämras med risk för utflyttning av verksamhet eller produktion till länder med mindre ambitiös klimatpolitik.

Herr talman! Det vi i dag ska diskutera är näringsutskottets utlåtande till EU-kommissionens Energifärdplan 2050. Det är en välkommen debatt, och jag kan bara instämma i det Börje Vestlund och Lise Nordin tidigare har sagt. Det var väl valda ord, och i allt väsentligt håller jag också med i dessa anföranden. Man kan ställa sig frågan varför EU-kommissionen kommer med Energifärdplan 2050. Det har sin bakgrund i jordens uppvärmning. För att inte nå över 2 graders höjning av medeltemperaturen måste vi vidta fler och effektivare åtgärder än vad som sker i dag. EU-kommissionen skriver att fönstret håller på att stängas för att vi ska nå detta mål. Regeringen håller med om det. Även utskottet delar den uppfattningen. Då förväntar jag mig också att man presenterar någon form av svensk hållning när det gäller energipolitiken och den strategi som vi bör ha när vi går in i de här förhandlingarna. Utgångspunkten för de diskussioner som har varit är att vi når de målsättningar vi har satt upp i 2020-målen om energieffektivisering, förnybar energi och att minska växthusgaserna. Men det räcker inte, vilket regeringen och utskottet håller med om. Fortsätter vi i den här takten kommer vi inte att nå målet 80-95 procents minskning av växthusgaserna till 2050, alltså det som är målet för att vi ska klara av 2 graders höjning. Därför måste det vidtas ytterligare åtgärder utöver vad som redan har vidtagits. Då finns det en rad olika förslag i det här, och det som jag blir väldigt förvånad över är den svenska hållningen. Man säger en sak men motverkar i princip varje förslag som kommer. När det gäller energieffektiviseringen som är grunden för att klara av omställningen motarbetar regeringen dels vad EU-kommissionen har sagt om bindande mål, dels det danska ordförandeskapet som nu har lagt fram en rad förslag. Detta säger regeringen och utskottet blankt nej till. Vi kommer alltså inte att kunna leva upp till målsättningen. Då svarar regeringen att vi har bättre system i Sverige, för vi har koldioxidskatter, vi har energiskatter och vi har ett handelssystem. Men här är det på samma sätt väldigt tvetydigt vad regeringen egentligen vill. Man lyfter fram koldioxidbeskattningen som en mycket verksam del, och det kan jag hålla med om. Men den minskar vi i Sverige när det gäller fjärrvärme. Vi minskar det som vi i andra sammanhang säger är bättre än att ha bindande mål när det gäller energieffektivisering. Det är ett väldigt märkligt agerande. I de här förhandlingarna blir därför regeringens politik inte trovärdig på en enda punkt när det gäller energieffektivisering, det som är grunden. Ni når inte upp till det här, men näringsutskottet ställer sig bakom det. Ni hyllar ett system med koldioxidbeskattning, men i praktiken går ni in och sänker den när det gäller fjärrvärmen. Hur ska ni ha det egentligen? Vad är regeringens politik? När det gäller förnybar energi är det likadant. Ni säger att det behövs en kraftig utbyggnad av den förnybara energin, men i praktiken säger ni nej till de förslag som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lagt fram när det gäller elcertifikatssystemen. Det måste höjas om vi ska nå 2-gradersmålet. Vindkraften kommer att slå i taket om något år, och vad händer då när vi har möjlighet att bygga ut den ytterligare? Vi poängterar också forskning och utveckling som är en central del för att titta på vad smarta nät kan göra. Det gäller även lagring av energi. Då tänker jag inte på CCS-tekniken, utan jag tänker på möjligheten att lagra energi från sol och vindkraften. Vi vet att det pågår mycket bra forskning inom ett av våra större företag i Sverige där man nu har lyckats komma fram till att lagra energi i upp till en timme. Men det behövs betydligt mycket mer forskning för att vi ska klara av dessa utmaningar. Ni hyllar också systemet med utsläppshandel. Men som det har varit ser vi ju att det inte fungerar. Man är nere på 6 euro per ton koldioxid. Det har ingen som helst betydelse. Vi måste sluta skänka bort utsläppsrätter till industrin som inte har behov av det. Det är en av orsakerna. Vårt gemensamma mål från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ett fossilfritt Sverige med 100 procent förnybar energi. Det har vi i vår gemensamma reservation, och det har vi också lagt fram som ett förslag som riksdagen har röstat ned. I våra förslag har vi bett att Energimyndigheten skulle komma med ett förslag på hur det här skulle kunna se ut. Men ni tyckte inte ens att det var okej att de skulle få det uppdraget. Ni vill nämligen inte ha ett fossilfritt Sverige. Ni vill inte ha 100 procent förnybar energi i Sverige. Det är därför ni röstar ned detta förslag. Avslutningsvis vill jag ta upp en sak till när det gäller energieffektivisering, och det handlar om den skrivelse som regeringen lade fram om nollenergihus. Skrivelsen har varit ute på remiss, och den blev väldigt hårt kritiserad av byggmaterialbranschen. Varför då? Var det för tuffa krav som ställdes? Nej - enligt branschen var det för lågt ställda krav. Vi kan så mycket mer, säger branschen. Se till att det blir tuffare byggregler och byggnormer så att vi kan utveckla vår industri och hålla den konkurrenskraftig gentemot andra! När en bransch på det här sättet går ut och talar om att vi kan så mycket mer och se nu till att vi får de spelreglerna, då säger regeringen att nej, det är vi inte intresserade av. Snacka om hyckleri när vi pratar om energieffektivisering! Det är därför regeringen inte heller blir trovärdig i sina förhandlingar med EU-kommissionen när det gäller Energifärdplan 2050. Jag tycker att det är en skam. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Vi ska gå tillbaka till det vi pratade om förut, EU:s energifärdplan för 2050. För några år sedan beslutade Europeiska rådet att vi ska minska utsläppen av växthusgaser med 80-95 procent till år 2050 jämfört med 1990 års nivå. Det är väldigt bra. Annars kommer vi inte heller att kunna nå det gemensamma målet inom EU om att den globala medeltemperaturen får öka med högst 2 grader. Den stora minskningen av växthusgaser är egentligen en fortsättning på EU:s klimatmål, som innebär att EU fram till 2020 ska energieffektivisera med 20 procent, öka andelen förnybar energi lika mycket och minska växthusgasutsläppen med 20 procent. EU-kommissionen säger själv att EU:s nuvarande klimat och energimål är ambitiösa men att det krävs ytterligare insatser och förändringar för att vi ska kunna nå utsläppsmålet för växthusgaser till 2050. Tyvärr måste jag säga att det i dag saknas konkreta riktlinjer för vad som behöver göras efter 2020. EU-kommissionen lägger i färdplanen fram olika scenarier för möjliga energitrender, som det så fint heter. Man drar också vissa slutsatser, till exempel att elanvändningen kommer att öka fram till 2030, att vi kommer att behöva energieffektivisera i stor utsträckning och att användandet av förnybar energi kommer att öka. Kommissionen lyfter också fram CCS-teknik och kärnkraft som betydelsefulla. Men Sverige förordar i EU-förhandlingarna framför allt utbyggnad av det förnybara. Det är också positivt att färdplanen försöker skapa långsiktiga spelregler för marknadens aktörer. Det underlättar planeringen för framtida investeringar när det gäller både produktion av energi och distribution. Dessutom kan en övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp innebära en möjlighet inte bara för hållbarhet utan också för försörjningstrygghet och konkurrenskraft i Europa. Genom att minska användandet och beroendet av fossil energi bidrar vi till en bättre miljö. Men det gör också att vi blir mer konkurrenskraftiga på den växande globala marknaden för energirelaterade varor och tjänster. Det är också bra att kommissionen har erkänt och pekat på att de brådskande åtgärderna med minskning av växthusgaser kan bidra till att vi undviker kostnader i ett senare skede. Vi måste alltså här och nu ta hänsyn till att kostnaderna kommer att öka ju längre vi väntar. Ett minskat beroende av fossila bränslen kommer också, som jag sade tidigare, att öka försörjningstryggheten och minska kostnaderna på sikt. Många av EU:s medlemsländer står inför stora investeringar och kostnader när det gäller energiinfrastruktur. Men det handlar ändå om något som kommer att behöva göras till slut, på grund av åldrande infrastruktur för energi och produktionsanläggningar. Det här är ett utmärkt tillfälle att göra hållbara val. För att nå målen i Europa och Sverige anser vi, som någon var inne på, att just allmänna och marknadsbaserade ekonomiska styrmedel, som energiskatter, skatter på kol, handel med utsläppsrätter och gröna elcertifikat, är viktiga drivkrafter. Vi håller också med kommissionen om att instrumenten måste kompletteras med investeringar i forskning och utveckling. Vi i Alliansen i utskottet anser precis som regeringen att det är dags för EU att börja ta fram konkreta åtgärder för vad som händer efter 2020. Hur ska den miljöpolitiska ramen se ut då? Vi vill att kommissionen ska lägga fram en tidsplan för vägen till en ny energi och klimatöverenskommelse efter 2020. Det är alltså viktigt att kommissionen lägger fram skarpa förslag. Långsiktiga utsläppsmål behövs för att ge företagen tillräcklig förutsägbarhet och för att skapa incitament för långsiktiga, nödvändiga investeringar. Regeringen anser att förnybar energi är en nyckel i den framtida utvecklingen. De många fördelarna med förnybar energi - hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft, som jag har nämnt tidigare - är alla väsentliga delar för att ställa om till ett hållbart energisystem. Men återigen: Vi behöver långsiktiga spelregler som sträcker sig mer än åtta år fram i tiden.

Herr talman! Jag tar fasta på det som Helena Lindahl avslutade med, nämligen att det måste finnas långsiktiga spelregler. Det är sant. Vi måste ha en stabilitet mellan olika regeringar och olika sätt att hantera dessa frågor på, och vi har länge diskuterat att man borde ha en blocköverskridande överenskommelse när det gäller energifrågor. På vilket sätt tänker regeringen hantera detta? Det är ändå regeringen som sitter inne med möjligheten att bjuda in till en sådan överenskommelse. Jag tror inte att ens Helena Lindahl tror att vi kommer att ha samma regering i Sverige fram till 2050. Man kan alltid önska det när man sitter i regeringsställning, men jag tror ärligt talat att situationen kommer att se lite annorlunda ut då. Vilka konkreta åtgärder tycker Helena Lindahl att man ska vidta? Regeringen föreslår inte mycket. Allt det här med gröna elcertifikat, CO2-skatter och utsläppsrätter finns. När det gäller CO2-skatter är det praktiskt taget bara Sverige som tycker att det är en god idé. Det är pinsamt. När vi träffar kolleger i Europa är det första man säger i sådana här debatter: Absolut inte CO2-skatter! Vilka medel ska vi då använda för att hela unionen ska klara detta? Den viktigaste frågan är dock: Hur ska man nå en blocköverskridande överenskommelse med regeringen?
Herr talman! Jag sitter inte i regeringen, Börje Vestlund. Jag skulle ta mig vatten över huvudet om jag bjöd in er till ett sådant samtal. Jag bjuder dock gärna in dig på en kopp kaffe efter debatten så att du och jag kan samtala. Så långt kan jag i alla fall sträcka mig. För mig är det inte speciellt klart vad Socialdemokraterna vill i denna fråga. Jag får lite dubbla budskap från Socialdemokraterna. Stefan Löfven har de senaste veckorna intagit en näringslivspositiv hållning, men här i kammaren hör vi något helt annat. Här hör vi att man ska sätta tak på energieffektivisering i länderna i Europa, vilket skulle verka tillväxthämmande för industrin i Sverige. När det gäller konkreta åtgärder väntar vi på att EU ska komma tillbaka med något som kan gälla för hela Europa. Det är en sak vad vi kan göra i Sverige men en annan vad vi kan göra i Europa. Förutsättningarna ser lite olika ut. I min mammas hemland Polen och i mitt hemland Sverige ser ju förutsättningarna olika ut när det gäller till exempel energislag och snabb energieffektivisering. Jag litar på att regeringen för vår talan och att EU kommer tillbaka med konkreta förslag.
Herr talman! Vi som har suttit i huset en tid har varit med om några blocköverskridande överenskommelser, inte bara på energiområdet utan också på andra politikområden. Jag kan inte påminna mig en enda gång när oppositionen har tagit initiativet till en sådan diskussion. Jag var inte med när Miljöpartiet diskuterade migrationspolitik med regeringen, men jag tror att det var regeringen som bjöd in Miljöpartiet och inte tvärtom. Så brukar det i alla fall vara. Skulle det vara en fara för tillväxten i Sverige om man genomförde den politik som vi har föreslagit? Det är i stort sett den politik som Centerpartiet drev till för bara några månader sedan. Är energieffektivisering, förnybara energikällor, smarta nät, gröna certifikat, CO2-skatter och utsläppsrätter helt plötsligt tillväxthämmande? Det där förstår jag inte ett dugg av. Vi har sagt samma sak som vi sade innan man gjorde den berömda överenskommelsen på energiområdet mellan fyra partier, som dessutom riskerar att falla så fort man får en votering i kammaren om Sverigedemokraterna skulle välja en annan linje på energipolitikens område än vad de gör. Vi har redovisat vår syn på energipolitiken. Det är det som står här och det som Stefan Löfven säger. Sanningen är den, Helena Lindahl, att skulle vi ändra så mycket som ett kommatecken i er överenskommelse faller regeringen. Det går inte att göra det, och det är därför ni inte vill bjuda in oss.
Herr talman! Jag ställer en fråga tillbaka till Börje Vestlund: Är S, V och MP överens om takterna i energipolitiken? Vad ska alliansregeringen bjuda in till? Vi har redan en energiöverenskommelse som fungerar bra. Ni får hemskt gärna ansluta er till den. Jag behöver inte sitta i regeringen för att kunna säga att det finns en sådan öppning. Den öppningen hade ni också tidigare, men den tackade ni nej till. Jag ställde en fråga till Börje Vestlund om det tak på energieffektivisering som ni föreslår. Ni tycker att det är lämpligt att sätta tak på energieffektivisering i EU-länderna. Vad skulle det betyda för Sverige? Jo, att industrin kan råka illa ut. Trots att industrin energieffektiviserar och använder rätt energislag innebär det en hämsko under perioder av högkonjunktur när man vill exportera mycket. Det kallar jag tillväxtfientligt. Jag undrar om Stefan Löfven håller med om det. Hur har ni tänkt att den svenska industrin som är elintensiv ska fungera om man sätter ett tak på hur mycket energi man får använda i Sverige och i andra länder?

Herr talman! Det är lite trist att ännu en gång behöva upprepa hur förhandlingarna för något år sedan mellan Alliansen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick till. Det var Maud Olofsson som sade nej och bröt förhandlingarna. Varför? Jo, hon hade inte mandat att diskutera kärnkraften eftersom ni hade en överenskommelse när ni kom till förhandlingarna. Det fanns inget rent papper att förhandla om. Jag är den enda här som deltog i dessa förhandlingar, så jag vet exakt vad som hände och sades. Jag har noterat detta noggrant i min dagbok. Det är viktigt att hålla sig till sanningen här. Helena Lindahl efterlyste det konkreta innehållet i EU:s energipolitik efter 2020 för att nå målet till 2050. Jag efterlyser regeringens hållning i detta. Vad är det för mandat regeringen åker ned till EU med? Vad är utskottets ställning om politiken efter 2020? Det finns inget uttalat efter 2020. Helena Lindahl sade att det är tillväxthämmande med obligatoriska mål. Men det är det som byggindustrin eftersträvar och vill ha när de diskuterar nollenergihus. Man vill ha betydligt tuffare krav än dem som regeringen har satt upp. De ser det som en konkurrensfördel för att behålla konkurrenskraften gentemot byggindustrin i konkurrerande länder.
Herr talman! Jag var inte med vid de förhandlingarna, det har Kent Persson rätt i. Jag kan i alla fall fråga: Är Vänsterpartiet överens med Miljöpartiet och Socialdemokraterna om energipolitiken? Kan du stå här i dag och säga att ni är helt överens om energipolitiken? När det gäller om det är tillväxthämmande med ett tak på energieffektivisering vill jag upprepa att det är tillväxthämmande. Vad händer för ett land som Sverige med en elintensiv industri som förbrukar mycket el om det är högkonjunktur och vi behöver öka produktionen och därmed behöver mycket energi? Om det då finns ett tak är det ett tak även för förnybar energi; det gäller all sorts energi. Det menar jag är tillväxthämmande. Jag tycker att definitionen av energieffektivisering inte är att man ska minska energianvändningen utan hur man använder energin på ett smart och hållbart sätt. För mig är det vad det handlar om.
Herr talman! Energieffektivisering handlar om två saker. Den ena är hur man på bästa sätt använder energin där den gör bäst nytta. Den andra är att hushålla med energi. Det är en generationsfråga. Jag fick en fråga som jag ska svara på. Den energiöverenskommelse som finns mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gäller fortfarande, och den gäller tills något annat händer. När det gäller huruvida det är tillväxthämmande eller inte med energieffektivisering talar vi om energieffektivisering i hela samhället. Det utesluter inte att industrin i en högkonjunktur använder mer energi om vi samtidigt kan minska användningen totalt sett i hela samhällssektorn. Så är det på transportsidan och bostadssidan. Det är på bostadssidan, som jag har pratat mycket om, som vi har stora möjligheter att minska energiförbrukningen. När vi talar om energi i våra diskussioner talar vi om den totala energin som består av olika energikällor, inte bara elektricitet; det är en annan form. Industrin måste vara med och energieffektivisera om de ska klara av att möta de höjda elpriserna som EU-kommissionen säger kommer fram till 2030. De måste använda energin smartare, och de måste spara energi. Det är också en generationsfråga. Vi har ett ansvar, inte bara för dem som lever här och nu, utan vi har ett ansvar som sträcker sig långt fram i tiden.
Herr talman! Jag håller egentligen med om det mesta av det du säger, Kent Persson. Det vi inte är överens om är att man ska sätta ett tak på energieffektivisering, ett tak för Sverige, ett tak för andra länder. Situationen är så olika. Det kanske fungerar med ett tak i ett land som inte har så mycket industri och där klimatet är milt. Förutsättningarna är helt olika. Jag håller med om att vi naturligtvis ska nyttja energin på bästa och smartaste sätt. Men jag tror att just taket kan vara tillväxthämmande för ett land som Sverige som har mycket export och en elintensiv industri. Jag tycker att överenskommelsen mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna svajar. Stefan Löfven har ju inte deltagit i så många partiledardebatter, men han gör ju en del uttalanden i tidningar också och det känns som om Stefan Löfven är öppen för mer kärnkraft medan ni i er överenskommelse säger tvärtom. Det är lite motsägelsefullt. Ni säger en sak här i kammaren och när Stefan Löfven gör entré på näringslivsarenan säger han något helt annat som är mer kärnkraftsvänligt. Det tycker jag är en stor gåta.

Herr talman! Sverige står inför ett vägval i energipolitiken. Det är hög tid att besluta vilken elproduktion man ska satsa på för att ersätta den kärnkraft som snart måste avvecklas av åldersskäl. Därför har Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet här i dag presenterat en gemensam reservation om målet 100 procent förnybart. Det är ett mål i enlighet med det mål som Danmark har satt upp i en bred politisk överenskommelse. Med regeringens överenskommelse som Centerpartiet stöder ser vi i stället att utbyggnadstakten av förnybar energi minskar i Sverige. Nu har vi en utbyggnadstakt på 1,2 procent per år. Det är den lägsta på 40 år. Jag vill fråga Helena Lindahl och Centerpartiet om man anser att man använder sin plats i riksdagen och de röster man har fått av centerpartistiska väljare till att gynna förnybar energi när den i dag minskar. Vi vet att Centerpartiet är vågmästare i riksdagen. Man har vid flera tillfällen uttalat ett mål om 100 procent förnybar energi. Om man stöder det förslag som vi tre partier lägger fram innebär det att riksdagen har en majoritet för det tydliga målet 100 procent förnybar energi. Det är ett tydligt mål som skulle underlätta för alla företag i förnybartbranschen som nu försöker investera och få klarhet i om det kommer att byggas ny kärnkraft eller inte och om det finns plats för deras förnybara el. Står Centerpartiet fortsatt bakom målet om 100 procent förnybar energi? Är det en centerpartistisk politik? Anser Helena Lindahl att Centerpartiet använder sin plats i riksdagen på ett klokt sätt när man här i dag fäller möjligheten att få politisk enighet för målet om 100 procent förnybar energi?
Herr talman! De väljare som har röstat in Centerpartiet i riksdagen tycker nog att de gjorde ett bra val. Vid nästa val får väljarna avgöra om de fortfarande tycker att det var klokt. Lise Nordin har rätt i att Sverige står inför ett vägval i energipolitiken. Men jag vet inte varifrån de siffror kommer som säger att utbyggnadstakten minskar. I går hade vi besök av Näringsdepartementet som redovisade att utbyggnaden av vindkraften har sexfaldigats sedan 2006, det vill säga sedan alliansregeringen tog över makten. Jag vet inte varifrån Lise Nordin har fått siffrorna. I dag diskuterar vi en energifärdplan för 2050 för Europeiska unionen. Jag tror att Lise Nordin håller med om att det är viktigt med både en europeisk och en global aspekt när det gäller energipolitiken. Sverige har många fördelar jämfört med andra länder i Europa som nu står inför betydligt större utmaningar när det gäller energipolitiken. Vi har mycket naturresurser, som till exempel vattenkraft, och vi har stora vidder för vindkraft. Andra länder har inte samma förutsättningar som Sverige. Är vi en del av Europeiska unionen ska vi också agera på ett mer globalt och europeiskt plan. Det tycker jag att vi ska diskutera i dag, och inte enbart Sveriges mål.
Herr talman! Att utbyggnadstakten av förnybar energi avtar i Sverige kan man läsa i regeringens egna prognoser. EU-kommissionen har bett samtliga länder att skicka in sina prognoser för hur det förnybara kommer att växa fram till år 2020. Sverige hamnar näst sist när det gäller utbyggnadstakt. Det är bara Lettland i hela EU som har lägre utbyggnadstakt. Helena Lindahl har helt rätt i att vindkraften byggs ut, men utbyggnadstakten för den förnybara energin avtar. Det dröjer länge innan Sverige kan nå sin potential för ett helt förnybart energisystem. Jag håller med Helena Lindahl om att Sverige har fantastiska möjligheter. Nu handlar det om hur vi ska tillvarata dem. Vi är ett av de länder som har allra bäst förutsättningar. Jag är inte nöjd med att utbyggnadstakten avtar. Det leder till att Sverige får en försämrad konkurrenskraft när allt fler länder storsatsar på förnybart. Som jag sade i mitt anförande bedöms över en halv miljon människor jobba med vindkraftsindustrin inom tio år. Frågan är hur många av dem vi ska få till Sverige. Med regeringens politik vet vi inte om det kommer att byggas ny kärnkraft eller inte, och många företag flyttar utomlands och vågar inte investera. Vi ser att opinionen i Sverige har förändrats när det gäller energifrågorna. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima finns det fler kärnkraftsmotståndare än anhängare. I Dagens Industri kan vi i dag läsa att en del av de grupper som har svängt i kärnkraftsfrågan är centerpartister och moderater. Det finns allt fler väljare hos Centerpartiet och Moderaterna som nu förespråkar en avveckling av kärnkraften. När vi ser till vad svenska folket vill ha i sitt eluttag förespråkar en stor majoritet förnybar energi för att kunna ha gott samvete när man använder spisen. Min sista fråga till Helena Lindahl är om man i Centerpartiet är nöjd med att utbyggnadstakten avtar. Om man inte är det, vad avser man då att göra för att vi ska kunna komma igen och att Sverige ska ha en chans i den utveckling som nu sker i resten av världen med en storsatsning på förnybar energi?
Herr talman! Jag kan bara konstatera att kärnkraften inte byggs ut i Sverige i dag. Däremot byggs det förnybara ut. Det är ett svar på dina frågor till mig, Lise Nordin. Sedan håller jag inte med om att det förnybara inte växer och att det skulle gå bakåt. Dessa siffror skulle jag gärna vilja att Lise Nordin presenterar för mig. Det är främmande för mig med tanke på den information som jag fick senast i går, inte bara om vindkraften. Var skulle den informationen komma från? Är det regeringen själv som säger att man backar när det gäller utvecklingen av det förnybara? Jag tror inte på dessa siffror. När vi nu talar om Europa och Energifärdplan för 2050 kan jag säga att jag vet att den svenska regeringen i förhandlingar förordar framför allt utbyggnad av det förnybara. Det tycker jag att jag känner mig rätt trygg med. Jag tycker att det är bra att Sverige har en sådan hållning. Som jag sade i mitt anförande har EU-kommissionen utmålat olika scenarier och förordar bland annat CCS-teknik, kärnkraft och annat, medan den svenska regeringen förordar en utbyggnad av det hållbara och det förnybara.

Herr talman! Klimathotet är reellt, och detta problem måste lösas. Lyssnar vi på det som sägs här i dag från talarstolen är vi alla trots allt överens om att stora insatser behövs. Det kan faktiskt låta som om vi står här och tävlar om vem som är mest för att lösa problemet med klimathotet. Det är en tävling, men det är inte en tävling där vi från talarstolen ska försöka överglänsa varandra utan en tävling där vi måste hitta den bästa vägen framåt. Och utvecklingen går framåt. I alla delar av världen diskuteras just nu hur vi ska mota det ständigt närvarande klimathotet. I dag är det EU:s beskrivning av hur utmaningarna ser ut och vilka åtgärder som kan behöva vidtas som vi debatterar. Det är det som kan behöva göras. Detta är en roadmap till 2050, och den innehåller inga skarpa förslag. Men den är mycket tydlig när det gäller vilket håll som vi behöver gå för att komma i mål. Energieffektivisering, mer förnybar energi men även traditionella energiformer som kärnkraft pekas ut som viktiga för att man ska klara av att minska utsläppen av växthusgaser med 80-95 procent. Det blir även tydligt att klimathotet är globalt. Flera av de utmaningar som vi måste ta itu med är globala, men väldigt många är lokala. Sverige är i många avseenden lyckligt lottat. I Sverige har vi en mycket liten andel smutsig kolkraft i vår energiproduktion. Oljeberoendet är till stor del koncentrerat till fordonssektorn. Vi har byggt vår framgång på ren och förnybar elproduktion från vattenkraft, och kärnkraften har varit med och gjort så att behovet av smutsig kolkraft och naturgasberoendet har uteblivit. Det ska vi vara mycket glada för. Vi har i dag en elproduktion i Sverige som till stor del är klimatneutral. Men fortfarande återstår stora utmaningar även för vår del inom övrig energiproduktion och inom fordonssektorn. Herr talman! De gröna elcertifikaten har gjort att andelen förnybart inom vår energiproduktion har ökat. PFE, programmet för energieffektivisering, har visat vägen till energieffektivisering inom den elintensiva industrin. Det finns en mycket positiv inställning till att energieffektivisera inom den svenska konkurrensutsatta industrin som inte ser detta bara som en klimatåtgärd utan även som en konkurrensfördel. Energirådgivare ute i kommunerna och elanvändarnas snarliga möjlighet att ha timkoll på sin elförbrukning är exempel på att Sverige satsar utifrån sina utmaningar och förutsättningar. Även om en gemensam plan och målsättning behövs inte bara i EU utan även globalt måste varje åtgärd beslutas och vidtas lokalt. Suboptimering, som ofta beskrivs som ett hot i detta läge, kan bli resultatet av att flera åtgärder överlappar varandra och inte löser ett marknadsmisslyckande, och det bör undvikas. I remissvaren som Näringsdepartementet har fått in poängteras just vikten av att hänsyn tas till svenska förhållanden och utmaningar. Åtgärder som inte skulle förbättra klimatutsläppen utan som tvärtom kan hota svenska arbetstillfällen och därigenom riva undan möjligheterna till framtida investeringar i förnybar energi och arbetstillfällen måste undvikas. Det är viktigt att vi, samtidigt som vi minskar klimatutsläppen, vårdar konkurrenskraften för våra svenska företag. Flera remissinstanser lyfter fram utmaningarna när det gäller att konkurrera på en global marknad. Det gynnar inte klimatet att försvåra och fördyra för företagen här hemma så att de i stället väljer att lägga sin tillverkning i andra länder med lägre klimatambitioner än Sverige. Carbon leakage beskrivs som ett hot. Det gynnar inte klimatet, och det gynnar inte våra arbetstillfällen. Vi måste ha en klimatpolitik som ser till hela samhället. Det finns självklart ett bra sätt att åtgärda carbon leakage. Hade vi haft ett globalt regelverk hade det hjälpt. Vi har just nu Rio + 20 att se fram emot. Förhoppningen är att vi ska kunna få avtal där som gynnar klimatmålen. Men ett gemensamt globalt regelverk som skulle behövas finns troligtvis inte heller i Rio. Herr talman! Den svenska preliminära ståndpunkten till EU:s Energy Roadmap är positiv. Regeringens kommentarer är generellt hållna, och vikten av en skyndsam hantering understryks. Energieffektivisering, energiskatter och koldioxidskatter tillsammans med utvecklingen av mer förnybart och en bibehållen kärnkraftsproduktion är delar som regeringen väljer att omnämna. Herr talman! Den skyndsamma hanteringen måste följas upp med policydokument i enlighet med Energikartan. Det är brådskande om vi ska nå tvågradersmålet. Vi kan och ska förvänta oss konkreta förslag från EU om hur vi ska klara klimatutmaningarna. Klimatutmaningarna är, som sagt, globala. Men jag vill ändå avsluta med att påpeka att vi alla har lokala förutsättningar som vi för samhällets och klimatets del måste ta hänsyn till. På så sätt får vi klimatvinster, teknikutveckling och kunskap här hemma som vi kan dela med oss av till övriga EU och resten av världen. Herr talman! Jag ser fram emot att återkomma till kammaren och diskutera konkreta åtgärder i fråga om hur EU:s Energy Roadmap ska bli ett verkligt verktyg för att nå målen. Verktygen kan vara gemensamma för hela EU och även globala men även åtgärder som bär en inhemsk stämpel som till exempel vårt PFE-system och våra gröna elcertifikat som jag gärna ser på export. I detta anförande instämde Jonas Jacobsson Gjörtler .
Herr talman! Jag hör vad Cecilie Tenfjord-Toftby säger i sitt anförande och kan bara dra slutsatsen att regeringen och Moderaterna är ganska nöjda med det som sker i Sverige. Jag undrar därför vilka slutsatser som Cecilie Tenfjord-Toftby och Moderaterna drar av den utveckling som sker i världen. Det senaste året har två av världens största industrinationer beslutat sig för att förpassa kärnkraften till historiens sophög. Vi har läst att Schweiz kommer att fatta beslut om att avveckla sin kärnkraft. Japan stänger ned sin sista reaktor i helgen. Italien har stängt dörren för ny kärnkraft för gott. Den nya presidenten i Frankrike har gått till val på att avveckla kärnkraften. Totalt sett i världen avvecklas det fler kärnkraftverk än det byggs nya. I stället är det förnybart som växer snabbare än både kärnkraft och kolkraft tillsammans. Det som vi har att titta på är exemplet i Finland där man försöker bygga ny kärnkraft. Bygget är fem år försenat, och kostnaden bedöms bli minst den dubbla mot beräknat. Den el som kommer att levereras från Olkiluoto i Finland kommer att kosta 20 öre mer än den el som nu produceras från vindkraft. Kärnkraftselen är redan dyrare än vindkraftselen. Varför ska vi i Sverige stå kvar vid beslutet att tillåta ny kärnkraft när resten av världen går i en helt annan riktning? Min fråga till Cecilie Tenfjord-Toftby är: Vilka slutsatser drar Moderaterna av den utveckling som sker i världen när utvecklingen i världen pekar på att det konkurrenskraftiga är den förnybara energin som är billigast, skapar flest arbetstillfällen och snabbast kan fasa ut den smutsiga kolkraften med stora klimatutsläpp? Vad skulle kunna göra att Moderaterna omprövar kärnkraftens roll?
Fru talman! Jag funderar lite grann på vad det är Lise Nordin oroar sig för. Om det nu är så som hon säger, nämligen att kärnkraften är dyrare, svårare och mer komplicerad att genomföra än annan energiproduktion, undrar jag vad det är som får Lise Nordin att tro att det ska byggas kärnkraft i Sverige. Jag tror på marknadsekonomin. Jag är moderat och står upp för det. Det vi sagt i vår energiöverenskommelse som är väl förankrad i alliansregeringen är att vi är öppna för att ny kärnkraft byggs. Men det är klart att det är marknaden, företagen själva, som kommer att stå för kostnaden. Om det är så som Lise Nordin här försöker beskriva blir det ingen ny kärnkraft. Men det är inte jag och inte heller Lise Nordin som avgör vad som är mest ekonomiskt att bygga ut. När vi talar om energifrågor kan vi inte isolerat tala om dessa, utan vi måste se till hela samhället. Lise Nordin brukar här i talarstolen lyfta fram olika länder som strålande exempel på hur det borde se ut även i Sverige. Jag vill påpeka att vi måste utgå från hur det ser ut i Sverige. I Sverige har vi en väldigt stor andel förnybar energiproduktion till skillnad från hur det är i exempelvis Tyskland som sitter i ett djupt kolberoende och i ett ständigt ökande naturgasberoende. Japan har i dag ett handelsunderskott på grund av att de just nu måste importera stora mängder naturgas för att klara sin energiproduktion. I Japan går ledande ekonomer ut och säger att de ser ett stort hot mot den japanska ekonomin och det japanska samhället på grund av de ständigt ökande energikostnaderna. I dag ser de att stora japanska energikoncerner är på väg att lämna Japan. Det gynnar inte landet. En sådan utveckling vill jag inte se i Sverige!
Fru talman! Jag konstaterar att Cecilie Tenfjord-Toftby och Moderaterna inte vill ge branschen besked om vad som kommer att byggas nu när man står med en påse pengar och funderar på vad det ska investeras i när kärnkraften måste avvecklas. Jag är glad över att Cecilie Tenfjord-Toftby säger att energipolitiken borde styras av marknadsekonomin. Men det vi vet är att vi fortfarande inte har fått något besked från regeringen om hur man kommer att avveckla de ekonomiska subventioner som i dag finns till kärnkraften. Kommer man att tvinga kärnkraftsägarna att stå för den fulla kostnaden eller inte om en olycka sker? Att Miljöpartiet anser att det handlar om en subvention råder det kanske inget tvivel om. Även Naturvårdsverket har nyligen beträffande situationen med de spelregler vi har för kärnkraften fastslagit att här finns en av de miljöskadliga subventioner som Naturvårdsverket tar upp i sin rapport. Cecilie Tenfjord-Toftby frågar mig om jag tror att ny kärnkraft kommer att byggas. Jag har konstaterat att det beror på vilka signaler regeringen ger branschen. Min förhoppning är att det inte byggs ny kärnkraft. Jag skulle önska att regeringen kunde ge branschen det beskedet. Jag skulle säga att det snarare är upp till regeringen att svara. Anser Cecilie Tenfjord-Toftby att det med dagens villkor kommer att vara lönsamt att bygga ny kärnkraft? Vi ser ju nu att elen från försöket i Olkiluoto i Finland kommer att vara dyrare än vindkraftselen. Det är alltså snarare regeringen som borde svara på frågan om man bedömer att ny kärnkraft kommer att byggas eller inte. När kommer branschen att få besked från regeringen om vad som är inriktningen för svensk energipolitik? Uppenbarligen vet man inte det i dag. Vi ser att flera företag inom det förnybara flyttar utomlands därför att de inte vet om det kommer att finnas plats för deras el i systemet eller om de kommer att slås ut av fortsatt subventionerad kärnkraft.
Fru talman! Återigen måste jag svara Lise Nordin att vi i alliansregeringen har en bred, väl förankrad energiöverenskommelse och en klimatöverenskommelse som tydligt visar hur vi vill att utvecklingen ska se ut. Vi ska ha vattenkraft. Vi ska ha nya förnybara energikällor. Vi har också öppnat för ny produktion av kärnkraft om det är ekonomiskt genomförbart. Jag har läst en debattartikel som Lise Nordin har skrivit och som hon tagit upp tidigare här i sitt anförande. Där står det att en majoritet, 44 procent, av Sveriges invånare nu är mot kärnkraft. 100 - 44 blir för mig 56. Jag tror att Lise Nordins kunskaper i räkning kanske borde kunna förbättras lite grann här. Knäckfrågan i svensk energipolitik har varit kärnkraften; så är det. I partiledardebatten i söndags blev det väldigt tydligt att vi på allianssidan har en överenskommelse i energifrågorna. Vi talar om vad vi vill och är tydliga med det. På oppositionssidan känns det lite vagare, så när det gäller tydliga besked tror jag att oppositionen har en hemläxa att göra. Stefan Löfven öppnade upp och sade att det framtida energibehovet ska avgöra om ny kärnkraft ska byggas i Sverige. Jag har inte hört några större protester vare sig från Miljöpartiet eller från Vänsterpartiet när det gäller detta. Men jag utgår från att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet förutsätter att Stefan Löfvens utredning om hur mycket energi som kommer att behövas visar att kärnkraft inte kommer att behöva byggas. Hur ser den rödgröna energiöverenskommelsen ut om Stefan Löfven skulle komma till slutsatsen att vi kommer att behöva ny kärnkraft? Kommer ni då att stödja ett regeringsalternativ med Socialdemokraterna?

Fru talman! En av vår tids största utmaningar är att minska den negativa påverkan på miljö och klimat. För oss kristdemokrater är förvaltarskapstanken - att miljön och våra naturresurser förvaltas på ett ansvarsfullt sätt - en grundläggande förutsättning och en bra politisk ledstjärna för ett hållbart samhällsbygge. Miljöfrågan är inget som vi här i vårt vackra land ensamma kan lösa. Vi behöver samarbeta globalt, men vi måste också nationellt och lokalt ta ansvar för att klara denna stora utmaning. Energifärdplan 2050 och utformningen av den europeiska klimat och energipolitiken är då ett viktigt steg mot, som det heter, en närmast koldioxidfri energiproduktion på vår kontinent. Detta ska ske utan att Europas energiförsörjning och konkurrenskraft försämras. En av avsikterna med ett utlåtande som det vi diskuterar här i dag är att skapa debatt och att öka offentligheten kring EU-arbetet. Syftet med utskottets granskning av kommissionens meddelande är således inte att formellt avge en sorts yttrande till kommissionen. Vi vill också påminna om att det är regeringen som har huvudansvaret för uppgiften att exempelvis i Europeiska unionen företräda riket. Som flera varit inne på konstaterar kommissionen i färdplanen att befintliga åtgärder - åtgärder som är implementerade och som ligger i pipelinen - måste stärkas för att EU ska klara av de nu uppsatta målen om att minska utsläppen av växthusgaser med 80-95 procent till år 2050 jämfört med år 1990. Regeringen har uttryckt en oro, vilket också vi i utskottet gjort, över att fönstret för att nå tvågradersmålet håller på att stängas om ytterligare åtgärder inte vidtas. Utskottet anser att Sverige måste vara drivande i frågan om att konkreta förslag måste läggas fram för att målen ska kunna uppnås. Stabila och långsiktiga spelregler är helt avgörande för energimarknadens aktörers möjligheter att investera i ny produktion och distribution. Färdplanen är ur den synvinkeln ett oerhört viktigt dokument. Energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi är avgörande medel för att nå de gemensamma mål för EU:s energipolitik som är fastlagda. Kärnkraften har diskuterats, och det har frågats vad olika partier säger. Det kommer fram i färdplanen att kommissionen konstaterar att kärnkraften är en viktig del av Europas energiomställning. Helena Lindahl har redan tagit upp att vi anser att vi måste ta hänsyn till medlemsländernas olika energisystem och olika förutsättningar vid utformningen av metoder för att uppnå en energieffektivisering. För en medlemsstat som bara påbörjat ett energieffektiviseringsarbete skulle införandet exempelvis av obligatoriska mål för energieffektivisering, till exempel så kallade vita elcertifikat, kunna vara till stor nytta. Men för ett land som däremot har infört ett högt pris på koldioxid - som vi i Sverige gjort - är vita elcertifikat inte alls på samma sätt ändamålsenliga för energieffektivisering och inte heller lika lönsamma samhällsekonomiskt. Gemensamma system som i praktiken inte tar hänsyn till de enskilda ländernas olika utgångsläge tycker i alla fall inte alliansmajoriteten i utskottet är en bra lösning, tvärtom. Vi tycker att generellt verkande ekonomiska styrmedel som till exempel energiskatter, koldioxidskatt och EU:s utsläppshandel är centrala för att åstadkomma kostnadseffektiva utsläppsminskningar, och de bör därför få en större roll än hittills. Det är viktigt att dessa styrmedel också kompletteras med satsningar på forskning och utveckling. För att skapa en väl fungerande europeisk energimarknad är en modern infrastruktur som möjliggör energihandel över nationsgränserna en viktig förutsättning. Men, fru talman, här är det viktigt att det är marknadsaktörerna som ska ansvara för både planering och finansiering av energiinfrastrukturinvesteringarna. Kommissionen konstaterar att EU med dagens åtgärder bara kommer att nå en minskning med 40 procent till 2050. Därför måste de åtgärder som redan är beslutade stärkas, och ytterligare åtgärder måste till. I färdplanen presenterar kommissionen hur det satta utsläppsmålet ska kunna nås samtidigt som försörjningstrygghet och konkurrenskraft säkras. Här utgår man från fem olika scenarier för globala energitrender och har utifrån dem dragit tio slutsatser som kan bidra till att forma strategier för ett hållbart energisystem. Slutsatserna säger bland annat att en politik för minskade växthusgasutsläpp i längden kan bli mindre kostsam än dagens politik, att el kommer att spela en allt större roll i Europa, att energikostnaderna för hushållen kommer att öka - det är inga goda nyheter, utom kanske för en del; jag vet inte - att energieffektivisering är nödvändigt och att förnybar energi kommer att öka i betydande grad. Utifrån dessa slutsatser lyfter färdplanen fram ett antal utmaningar och möjligheter, nämligen att effektivisering ska ha fortsatt prioritet och att teknik för lagring av energi kommer att vara nödvändig. Gas kommer att spela en allt viktigare roll i energiomställningen. Om tekniken CCS, som Börje Vestlund var inne på, blir tillgänglig i stor skala kan gas bli en teknik som bidrar till låga koldioxidutsläpp. Om detta är möjligt vet vi inte, men jag tycker att det är fel att på förhand utmönstra den tekniken. Vi vet att exempelvis Vattenfall har slutat med de experiment de har gjort, men det innebär inte att man ska kasta ut barnet med badvattnet. Man konstaterar också att olja och kol fortsatt kommer att finnas i systemet även 2050. En kontroversiell slutsats, som icke desto mindre är sann, är också att kommissionen konstaterar att kärnkraft är det alternativ som i dag ger mest input av low-carbon electricity inom EU. En inte särskilt kontroversiell slutsats är att teknikutveckling kan ge betydande ekonomiska fördelar. Slutligen, fru talman, kan vi glädjas åt att regeringen gör bedömningen att kommissionens meddelande inte har någon omedelbar budgetpåverkan eftersom det ännu inte finns några konkreta åtgärder och lagförslag. Det har här efterlysts vad regeringen gör med anledning av energifärdplanen. Då kan jag berätta att regeringen i juli 2011 gav Naturvårdsverket i uppdrag att lämna ett underlag till en svensk färdplan för att uppnå visionen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Uppdraget ska redovisas i december 2012, alltså i år. Vi får se fram emot det. I januari 2012 lämnades det första delbetänkandet till regeringen. Där presenterades också en sammanställning av svenska och internationella scenariostudier inom klimat och energiområdet. Dessa studier belyser åtgärder i olika sektorer som kan bidra till framtida låga utsläpp och fokuserar främst på potentialen inom just teknikutvecklingen. Någonting som är väldigt viktigt när man som Sverige har en i stort sett koldioxidfri elproduktion är vägtrafiken, som har mycket stora och fortfarande växande utsläpp. Där är regeringens långsiktiga prioritering att Sverige år 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning. Man arbetar också långsiktigt med att utveckla de ekonomiska styrmedlen på energi och klimatområdet. I samband med vårpropositionen remitteras även förslag, som kammaren vet, om en skärpt miljöbilsdefinition från 2013 och att andelen etanol som blandas i bensin och även i diesel och biobränslen ska fördubblas från 2014. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag att utlåtandet läggs till handlingarna.

Fru talman! Jag skulle kunna börja min replik med att säga: Snälla Maud, come back to me. Maud Olofsson hade nämligen en bra definition på vilken som var den bästa terawattimmen. Det var den terawattimme som inte behövdes. Det tycks ha glömts bort i detta sammanhang. Jag har en kommentar nu när vi är inne på energieffektivisering. Någon sade att det handlar om att använda energin mycket mer effektivt, men ordet "energieffektivisering" är egentligen bara ett utbyte av ordet "energisparande", som vi använde under 70 och 80-talen i väldigt stor utsträckning. Det handlar om att spara energi. Alla dessa åtgärder går ut på att spara energi. Jag vill bara säga det i detta sammanhang. Sverige måste vara pådrivande. Det har Sverige varit, och det har man varit delvis under denna regering. Men är man det i dag? I de allra flesta meddelanden och i de allra flesta diskussioner på EU-nivå säger Sverige nämligen bara nej. Man säger nej, nej, nej, och så ansluter man sig till de länder som har mycket lägre ambitioner än vad Sverige har när det gäller detta. En annan sak jag måste ställa en fråga till Mats Odell om är detta med energiskatter, CO2-skatter och utsläppshandel. Vilka förutsättningar finns det för att på EU-nivå nå någon enighet om detta? Till sist har jag en rättelse: Jag har inte sagt att man ska utmönstra CCS, men det finns också mycket annan intressant forskning att titta på när det gäller energisidan. CCS har kanske fått en lite för stor betydelse i det sammanhanget.
Fru talman! Jag håller inte med Börje Vestlund om att energisparande är helt synonymt med energieffektivisering. Vi kan ha en ökande energiåtgång om vi har en ökad export, exempelvis, men det kan vara ett relativt sett mindre energiinnehåll i den. Det är här våra åsikter går isär, vilket bland annat Helena Lindahl talade om. Faran är nämligen att sätta fasta tak och säga: När vi når detta tak får ni stänga Volvo. Då får ni stänga SCA, för då får ni inte förbruka mer energi. Det ska vara effektivare. Det är där jag tror att Börje Vestlund faktiskt av misstag avslöjade att man sätter likhetstecken mellan energisparande och energieffektivisering. Så är det inte; det är inte synonyma begrepp. Sedan när det gäller vilka förutsättningar som finns inom EU för att höja CO2-skatten vill jag påminna Börje Vestlund om att vi inte har harmoniserade skatter inom EU. Det är så att varje land självt ska hitta de bästa medlen för att uppnå gemensamma mål. Jag tycker att Sverige har varit väldigt framgångsrikt. Vi vill inte pracka på andra länder våra skattesystem, utan vi har gemensamma målsättningar och gemensamma agendor och varje medlemsstat får själv hitta de bästa medlen för att uppnå dem. Jag tror inte, fru talman, att Börje Vestlund och jag egentligen är så väldigt oeniga om detta, men förutsättningarna för att nå enighet om CO2-skatten tror jag är begränsade.
Fru talman! Begreppet 20-20-20 vet du vad det är, Mats Odell. Det innebär dock också att man ska minska energiförbrukningen genom energieffektivisering. Nu kommer jag inte ihåg detaljerna, men det är en minskning. Det är vad det de facto innebär. Jag delar uppfattningen att vi inte har harmoniserade skatter. Men då kommer det intressanta att när man då anför vilka medel som Sverige vill putta in när man diskuterar energieffektivisering använder man just energiskatter och koldioxidskatter som alternativ för det man avvisar från kommissionen. Då blir det intressant. Då för Sverige faktiskt in debatten om harmoniserade skatter.
Fru talman! Jag tror att vi strider lite om påvens skägg här, för Sverige för ju bara fram förslag som är i enlighet med EU-fördragen och som har någon sorts laglig grund att kunna bli gällande i Europeiska unionen. Men det finns ett antal områden där vi har olika nationella modeller för både beskattning och annat. Om vi i Sverige klarar vårt beting, är konstruktiva i EU-arbetet och bäst praktiskt redovisar detta måste det sedan vara upp till varje medlemsstat att själv välja vilka metoder man ska använda för att nå de gemensamma målen.

Fru talman! Jag begärde det här anförandet just av den anledningen att jag är trött på att få frågor på mitt sista anförande som jag inte har möjlighet att besvara. Jag har inte för avsikt att besvara de frågorna. Däremot vill jag ta upp frågan om detta med en blocköverskridande energiöverenskommelse. Är en sådan överenskommelse så stabil när en minoritetsregering har en överenskommelse? Jag har lyssnat på de olika partierna. Jag lyssnade på en folkpartist för inte så länge sedan. Han talade bara om kärnkraft. Jag lyssnade på en centerpartist ett par dagar senare. Han talade över huvud taget inte om kärnkraft utan bara om förnybart. De menade att man skulle lösa mycket av den framtida energiåtgången genom förnybart och de andra åtgärderna som vi är överens om. När man går in i en förhandling kan man inte säga så här: Bara ni accepterar vårt avtal - det må vara hur bra eller hur dåligt som helst - kan vi börja diskutera. Vad ska ni diskutera då? Det är ju ni som har ansvaret. Det är ni som regerar Sverige. Det är ni som måste bjuda in till förhandlingar. Om ni nu är så tveksamma till vad Stefan Löfven vill, bjud då in honom och hör vad han har att säga. Och fråga också vad de övriga rödgröna partierna har att säga. Men sanningen är fortfarande den att skulle ni ändra på så mycket som ett kommatecken i er överenskommelse skulle regeringen spricka. Det är sanningen bakom att ni inte vill diskutera energipolitiken med oss rödgröna.

Fru talman! Jag tror att varje förhandling måste börja med en ömsesidig respekt där man tror att bägge parter har något att vinna på att det blir en överenskommelse. Det som är fint med Stefan Löfven är att han kommer från en miljö, från fackföreningsrörelsen, där man tycker att man gör mål när man blir överens med sin motpart. Det är fantastiskt fint. Det är inte alltid vi har det så här i kammaren, men så är det i den miljö som en fackföreningsledare arbetar i, och det tror jag är väldigt bra. Jag tror att det egentligen räcker med att säga att det har visats intresse från bägge parter. Jag tror aldrig att det går att från den här kammaren och via ombud försöka gaffla in vad som är möjligt och vad som inte är möjligt, utan vi ska vara glada om vi ser att våra politiska ledare visar ett intresse och en vilja att komma överens. Vi vet att om det inte finns en stabilitet i villkoren för de stora investeringar som det handlar om, oberoende av om det är förnybar energi, kärnkraft eller något annat, kommer det inte att bli några investeringar - inte ens om det handlar om väldigt energiintensiv industri som vårt land är helt beroende av med tanke på att vi lever så mycket på att förädla våra råvaror skog och malm. Jag fäste mig vid att Börje Vestlund genom hela sitt anförande använde ordet minoritetsregering. Det är möjligt att man ska påpeka det. Men det var väl någon regering på 60-talet som leddes av Tage Erlander som inte var en minoritetsregering. I övrigt har väl samtliga socialdemokratiska regeringar varit minoritetsregeringar. Om vi ska upprepa det varje gång tror jag att det blir lite trist, inte minst för stenograferna.
Fru talman! Jag får väl tala med stenograferna och höra vad de tycker och inte tycker. Jag delar Mats Odells uppfattning om just detta med ömsesidig respekt och att man inte kan beordra fram någon förhandling från den här kammaren. Vi är helt överens på den punkten. Men jag vill då berätta hur en förhandling går till, för jag är inte så säker på att man är medveten om det. Jag kommer från fackföreningsrörelsen och har suttit med vid nattmanglingar om löner och allmänna villkor. Det går till ungefär så här: Först får man ett papper i sin hand där kraven inför förhandlingarna har skrivits ned, ofta naturligtvis lite påfyllda för att man ska ha förhandlingsutrymme. Man får motsvarande från motparten. Sedan sätter man sig ned och funderar på vad det är man vill göra. Situationen kan också uppstå i en förhandling att någon säger: Här har ni en överenskommelse - take it och leave it! Men det är klockan kvart över fyra på morgonen när ingen orkar längre. Då kommer man i ett läge där man får ta ställning till, om det är på arbetsmarknaden, om man ska använda konfliktåtgärder eller inte. Det är så det går till. Man kan inte komma och säga: Ni får acceptera vårt sätt att hantera frågorna. Ja, naturligtvis är det för att retas lite grann som jag använder ordet minoritetsregering; det ska jag inte förneka. Men ibland kan det faktiskt behövas. Jag har varit med förr och vet hur det kan vara när man tror att man har majoritet fast man egentligen inte har det. Det är skälet till att jag har nämnt det ett antal gånger i mitt anförande.
Fru talman! Jag respekterar Börje Vestlund högt. Vi känner varandra sedan många år. Jag har lärt känna honom som en hedersman och tycker att vi har trevliga debatter. Dock vill jag nog säga att en avtalsrörelse med arbetsmarknadens parter inte är en riktigt bra jämförelse med två politiska block och partier som står mot varandra i val. Man kan inte säga nu är det avtalsrörelse, nu sätter vi oss ned och förhandlar om våra bud. Det handlar först och främst om att identifiera om det finns något intresse från motparten att diskutera. Där har vi den stora skillnaden mot den bild som Börje Vestlund använder. Det är inte så att det här är en avtalsrörelse där man sätter sig ned och lämnar över sina bud, utan det här är en oerhört känslig sak. Jag tror att det har framgått av den här diskussionen att det inte minst på oppositionssidan finns väldigt olika bud om det här, och man spelar med ganska stora insatser när man rör sig på den här spelplanen. Därför tror jag att man ska vara medveten om att skillnaden mellan detta och en traditionell avtalsrörelse är himmelsvid. Dock är vinsterna väldigt stora om man lyckas komma överens, och det tror jag är en väldigt bra utgångspunkt. Vi ser den stabilitet som pensionsöverenskommelsen har skapat för vårt lands ekonomiska utveckling och vad det innebär att vi var fem partier bakom överenskommelsen. Kan vi hitta något motsvarande i den för vårt land helt avgörande energifrågan kommer det att gynna vårt lands välfärdsutveckling under mycket lång tid framöver. Det tror jag att alla inblandade ledare har på näthinnan. Sedan finns det de som vill kasta grus i maskineriet därför att de inte skulle gynnas av en uppgörelse. Dem får vi hantera i särskild ordning.
Fru talman! Jag tror inte att man kan säga annat än att det finns ett intresse. Vi har påtalat detta vid flera tillfällen. Det finns också andra partier i oppositionen som vid andra tillfällen har sagt att det skulle gynna svensk tillväxt, de svenska konsumenterna och de svenska hushållen. Så visst har det funnits ett intresse, och man vet ju hur viktig den här frågan är. Ponera, Mats Odell, att vi skulle komma fram till att vi inte ska bygga tre nya kärnkraftverk där de gamla har stått utan nöjer oss med ett. Vi kommer överens om det och skriver under på det. Om vi skulle komma i det läget, vad skulle då hända med er överenskommelse? Vad skulle hända med er majoritet? Ponera bara den lilla förändringen! Ni skulle inte klara det. Det är sanningen, Mats Odell. Folkpartiet skulle aldrig, aldrig acceptera det, för det var ju tydligt att det var om det som den stora striden stod när ni diskuterade detta. Det framgick också när ni glatt redovisade överenskommelsen. Det viktigaste är att man sätter sig ned med ett vitt ark, och det tror jag att Stefan Löfven har använt sig av, för att diskutera hur man ska ha det. Därefter får man bedöma om det är värt att fortsätta en sådan diskussion eller inte. Så har åtminstone jag uppfattat politiska förhandlingar.

Fru talman! Jag vill börja med att säga till Börje att jag inte har några större erfarenheter från fackliga samtal eller andra liknande samtal. Jag utgår från de diskussioner som jag har lyssnat till här i kammaren och även från det som sker utanför kammaren i och med att Stefan Löfven inte finns här hos oss. Börje Vestlund pratar om en blocköverskridande energiöverenskommelse. Det Börje pratar om är snarare en partiöverskridande överenskommelse. Vi måste alla medge att kärnkraften är knäckfrågan här. Alla vill ju ha mer förnybart. När Stefan Löfven i söndags i partiledardebatten sade att det är behovet av energi som ska avgöra om man ska bygga ny kärnkraft har Stefan Löfven med en mening uteslutit både Miljöpartiet och Vänsterpartiet från en eventuell partiöverenskommelse mellan oss och Socialdemokraterna. Ni pratar om regeringsduglighet. Jag ser inte riktigt hur ni ska kunna komma överens över blockgränsen om Socialdemokraterna redan har sagt att ni är öppna för kärnkraft. Jag undrar om Börje Vestlund menar en blocköverskridande eller en partiöverskridande energiöverenskommelse.
Fru talman! Oaktat om vi är ett av oppositionens partier, två av oppositionens partier eller tre av oppositionens partier kommer den ändå att vara blocköverskridande. Jag skulle vilja säga att det inte var en så väl vald fråga. Det viktigaste i det här sammanhanget är att konstatera att vi inte har ändrat vår energipolitik. Vi har som religion i vårt parti att kongressbesluten alltid gäller. Kongressbesluten gäller alltid tills man har fått ett annat kongressbeslut. Jag har inte sett att det kommer att finnas väldigt många motioner i den här frågan eller att partiledningen kommer med några förslag om detta. Det har jag svårt att se just nu. Vårt kongressbeslut står fast tills vi har ett annat kongressbeslut. Detta är någonting som både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har samma uppfattning om i dag, och det tycker jag att vi ska vara glada för. Det garanterar nämligen tillväxten i svensk industri. Det gör att vi kan ha kvar svensk industri, och framför allt den elintensiva industrin. Problemet är ju att det finns så mycket annat att göra på det området. Det handlar bland annat om hur man ska se till att priserna på energi inte ökar. Det är ingen lösning att säga att vi ska bygga mer kärnkraft. Det är en mycket dyr energiform. Det är inte lösningen på det problemet. Om man skulle bygga ett nytt Ringhals kommer inte energin därifrån att vara lika billig som den energi som kommer från dagens Ringhals. Våra kongressbeslut står fast tills vi har fattat ett annat kongressbeslut.
Fru talman! Ni har stått här i kammaren i dag och sagt att ni är överens om 100 procent förnybart. Ni pratar om ett rödgrönt block på energisidan och om att ni är så väldigt överens. Med tanke på Stefan Löfvens uttalande i partiledardebatten i söndags ser jag inte att den enighet som ni vill försöka få fram här i kammaren stämmer överens med den verklighet som finns utanför kammaren. Då kvarstår faktiskt frågan: Finns det någon enighet på den rödgröna sidan? Finns det ett rödgrönt block, vilket ni gärna vill säga här i kammaren att det finns? Eller finns det tre olika partier med väldigt olika politik? Du har en partikollega som sitter här i kammaren men som tyvärr inte är med i debatten i dag. Senast för två veckor sedan sade den kollegan: Även om vi har ett kongressbeslut på att vi ska avveckla kärnkraften finns det ingenting som säger att vi inte ändrar det kongressbeslutet nästa gång vi har kongress. Jag blev förvånad över att höra det. De deltagare från Sveriges skogsindustrier som var där blev också mycket förvånade över att höra det. Det stämmer väldigt väl överens med vad er partiledare Stefan Löfven har sagt i flera uttalanden från 2007 till 2011. Han påpekar vikten av ny kärnkraft för att bibehålla den svenska konkurrenskraften. Jag har här ett antal uttalanden, och jag väljer att ta det senaste från SVT:s Agenda den 3 oktober 2011. Där attackerar IF Metalls ordförande Stefan Löfven den nyutnämnda energiministern och säger: Det är bra med vindkraft, men vi tror inte att vindkraft kan ersätta kärnkraft. Det får allvarliga konsekvenser för svensk industri. Vi pratar om jobb, och vi pratar om svensk välfärd. Det är vad Stefan Löfven har sagt. Jag undrar: Finns det någon enighet på den rödgröna sidan?
Fru talman! Ska vi referera i kammaren vad våra partiledare har sagt tidigare, och till och med vad de har sagt innan de blev partiledare, skulle vi kunna hålla på och tramsa väldigt mycket. Det här är bara en tramsdebatt. Frågan är vad ni håller på med på er sida. Centern säger: Vi centerpartister tror inte att det kommer att byggas någon mer kärnkraft. Folkpartiet har ett landsmöte där man säger att man ska bygga minst tio kärnreaktorer och att det viktigaste är att man får behålla kärnkraften. Folkpartiet säger att de tror att kärnkraften kommer att vara det viktigaste bidraget till hela energimixen i framtiden. Centerpartiet säger någonting helt annat. De säger att man bara ska satsa på förnybar energi. Det är en ganska skakig överenskommelse, och så fort man ändrar ett kommatecken i den överenskommelsen kommer regeringen att spricka. Det vet ni. Det är ganska ointressant vad Stefan Löfven har sagt och inte sagt. Ni är faktiskt inte eniga i den här frågan heller. Ni spelar bara upp att ni är eniga i de här sammanhangen.